Herr talman! Jag skulle i mitt anförande egentligen koncentrera mig på museifrågor, men med tanke på de frågor som har dykt upp under debattens gång kommer jag att försöka svara på de frågor och funderingar som har varit. Jag vill ändå börja med att säga att vi har en unik och väldigt rik museiinfrastruktur på både central nivå, regional och lokal nivå och även när det gäller fristående museer i form av Arbetslivsmuseum och andra former av inriktningar. I det betänkande som vi behandlar nu gör vi en rejäl satsning på just museiområdet, därför att vi vet att framför allt de centrala museerna haft en ansträngd ekonomisk situation. Vi hoppas att den satsning som nu görs leder till att man kan säkra utvecklingsarbetet. Det görs också en satsning på museipedagogik för att arbeta framför allt gentemot barn och ungdomar, för att nå nya grupper. Innan jag går in på de frågor som har kommit upp ta upp ett område. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi med kulturpolitiken når nya grupper, grupper som tidigare inte har varit så väldigt kulturaktiva. Ett sätt att göra det är att samarbeta med fackföreningar och gå ut på arbetsplatser. Vi har ett anslag som heter Kultur i arbetslivet och som finns hos Kulturrådet. Verksamheten inom det anslaget visar en oerhörd bredd och finns i hela landet. Det är min och socialdemokraternas övertygelse att denna verksamhet måste prioriteras. Så över till de frågor som dykt upp under debattens gång. Jag kan börja med stödet till allmänna samlingslokaler. Det var en fråga från Birgitta Sellén. Nu är hon inte här, men förhoppningsvis når budskapet ändå fram. Det handlar om de fyra miljoner som tidigare låg på Ungdomsstyrelsen och som nu är överflyttade till anslaget som handlar om bidrag till allmänna samlingslokaler. Men det går till just riksorganisationerna för informations och utvecklingsarbete när det gäller att rikta till ungdomar och samlingslokaler. Den information jag har är att dessa fyra miljoner även i fortsättningen kommer att fördelas av Ungdomsstyrelsen, även om själva anslaget ligger under en annan post. De fyra miljonerna ligger alltså kvar där. När det gäller idrottsanslaget har det kommit frågor från Folkpartiet om forskningen. Man kan säga att grunderna för det anslag som vi i dag har på idrottsområdet är den idrottspolitiska proposition som lades fram för ett och ett halvt år sedan och som antogs i riksdagen för ett år sedan. Genom den satsning som nu görs av överskottet från Svenska Spels värdeautomater öppnas det, sades i den idrottspolitiska propositionen, för möjligheten att omprioritera inom det ordinarie anslaget till just bl.a. forskning och dopningsfrågor. Man kan säga att vi med den ökningen nästa år förhoppningsvis tar det första steget till en fördubbling av forskningsanslaget. Det ligger i linje med det som den idrottspolitiska propositionen lade fast. Målsättningen är att fördubbla det. Sedan till överskotten från värdeautomater. De överskott som de beslutades om på Svenska Spels bolagsstämma i våras var överskotten för 1999 och var på sammanlagt 116 miljoner kronor. 93 gick till idrotten och 23 till barn och ungdomsverksamhet. Vi har fått prognosen att efter de första nio månaderna är det överskott som kan fördelas till idrotten på 121 miljoner och till ungdomsverksamheten 31 miljoner kronor. Det återstår tre månader av året. Så förhoppningsvis kommer överskotten från värdeautomaterna att ge ett rejält tillskott till idrotten. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag vet att regeringen gör allt vad den kan för att stödja Stockholm stads kandidatur som säte för WADA:s kontor.

Herr talman! Jag vill ge en eloge till Annika Nilsson som faktiskt går upp och besvarar på de frågor som har ställts. Som jag förstod på tidigare socialdemokratiska talare här så är det en tidigare idrottsminister som får ta hand om de här frågorna. När det gäller forskningen är det rätt luddigt skrivet. Jag blev inte klokare av att anslaget ska fördubblas. Jag skulle gärna vilja veta från vilket belopp det ska fördubblas. Som jag läste det är det en fördubbling från noll, och då blir det inte så mycket. Men nu säger Annika Nilsson att det är från ett annat belopp. Forskning är sådan till sin natur att den är långsiktig. Man kan inte bara veta från ett år till ett annat hur det här ska gå till och hur mycket som anslås. Därför är jag intresserad av att få veta vad Annika Nilsson menar med att fördubbla. Det är det ena. Det andra som jag skulle vilja fråga om är en organisatorisk sak. Det är det problem som vi fick illustrerat i dag vad gäller idrottsfrågorna. De låg tidigare inom folkrörelserna inom departementet. Nu splittrades det. Idrottsrörelsen, som ju är den största folkrörelsen , hamnade för sig under Näringsdepartementet, medan folkrörelserna i övrigt och ungdomsfrågorna dessutom hamnade under Justitiedepartementet. Det här har kritiserats rätt starkt i tidningen Idrott, jag tror att det var i det senaste numret, där ledarskribenten Arne Ljungqvist skriver att risken är uppenbar att idrottsfrågorna uppfattas som mindre viktiga och att ministrarna betraktar idrottsministerposten som ett roligt bonusuppdrag vid sidan av andra politiska frågor med högre prioritet.

Herr talman! Det var inte min avsikt att få veta vad statsministern hade för bevekelsegrund, utan jag undrade vad Annika Nilsson tyckte om detta. Det kan man ha uppfattning om, sade hon, och det må väl vara hänt. Jag ska inte pressa henne mer på den punkten. När det gäller forskningen var det bra att jag fick siffran 10 miljoner. Det statliga anslaget till idrottsforskning är för närvarande 25 miljoner. Nu anslås det 10 miljoner till Centrum för idrottsforskning. Sedan har det funnits professorer utspridda i landet på andra ställen. Det var därför som jag undrade om dubbleringen gällde 10 eller 25 miljoner, men nu fick jag reda på att det var en dubblering av 10 miljoner på sikt. Det är inte ens säkert att det blir aktuellt 2001 eller 2002, utan det kan komma senare. Men det var grundbeloppet som jag var ute efter.
Herr talman! Det regeringen har skrivit är att det från idrottsanslaget har gått 10 miljoner, och det är detta anslag som regeringen har som mål att fördubbla. Min förhoppning är att vi kan se en fördubbling inom en tvåårsperiod.

Herr talman! När det gäller överskottet från värdeautomaterna får vi invänta det bokslut som görs av Svenska Spel. Vi vet inte hur stort det totala överskottet är förrän bokslutet har upprättats. Det slutgiltiga ställningstagandet görs ju på Svenska Spels bolagsstämma. Jag förstår att idrotten känner en viss frustration över detta. Den utbetalning som skedde i våras var den andra i ordningen. Förhoppningsvis kommer man att komma fram till en stadig summa så att man vet hur stort överskottet blir en lägre tid framöver. Men det har varit en inkörningsperiod som har varit trög. Nu ser vi en oerhört positiv utveckling. Det är Stockholm som stad som ansöker om att få vara säte för WADA. Det är alltså inte staten eller nationen Sverige som ansöker. Nu sker det en urvalsprocess. Stockholm har gått vidare till finalomgången. WADA:s styrelse har utsett fyra personer som ska åka runt och besöka alla kandidatstäder. Vi får se på vilket sätt som man kan ge stöd. Jag vet att regeringen och idrottsministern är angelägna om att stödja Jag vet också att man tittar på Centrum för idrottsforskning. Jag kan i dag inte ge något besked om ifall man ska samla forskningen på ett ställe. Jag tycker att det i och för sig finns en styrka i att det bedrivs idrottsforskning runtom i vårt land på många högskolor och universitet.

Herr talman! Jag ska tala lite grann om de utgiftsområden som rör bl.a. konstnärernas villkor och boken. Det är svårt att värdesätta konst och kultur. De flesta av oss har en mycket personlig relation till kulturens vara eller icke vara som samhällsnytta. Det finns också ett alltför stort antal politiker som när en önskan om att styra konsten mot vad de anser vara det goda eller fina. Men vad händer med konsten om den styrs av bidragsgivande myndigheter och politiker? Kan konsten då vara den fria och obundna kraft som så väl behövs i samhället? Det anser inte vi moderater. Därför är det hög tid att också förändra och förnya det svenska regelverket och låta individens val styra i allt högre grad. Inte minst våra ungdomar, vilkas kulturvanor oftast finansieras av dem själva, anser det. Jag undrar därför vad Socialdemokraterna och Vänsterpartiet menar med kommersialismens negativa krafter. Är det månne ungdomarnas möjlighet till fritt val? Många konstnärer är vad man kan kalla ofrivilliga företagare, och det talade ju också kulturministern om. De regler som kringgärdar småföretagandet måste tillsammans med skatteregler förenklas och i vissa fall avskaffas. Därför har vi tagit fram ett samlat förslag för att ändra på dessa villkor för kulturarbetarna. Höga skatter drabbar låg och medelinkomsttagare extra hårt. I den gruppen finns många av de konstnärer som tyvärr också tillhör några av våra lägst betalda. Kulturministern sade tidigare här i dag att skattesänkningar sällan leder till paradiset. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att paradiset bara existerar i Bibeln, men det underlättar för människor att överleva på den inkomst som man har. Bo Simeon Eriksson är konstnär, grafiker och författare. Han säger så här i en utredning i Gävleborgs län om arbetsvillkor och försörjning för konstnärer: "Dock; jag vill nämna att hälften av ateljéstöd och inköp från offentliga medel, liksom andra intäkter för mig som konstnär, går direkt tillbaka till offentliga medel i form av sociala avgifter och skatt." Vidare säger Bo: "Det är också besvärliga kulturpolitiska dilemman för offentlig kulturverksamhet att största delen av den budgeten går till icke konstnärligt verksamma och till byggande och skötsel av offentliga lokaler." Utredningen visar tydligt på hur komplicerad situationen är för konstnärer och hur svårt det är att passa in i de normer och regelsystem som gäller i samhället. Kulturministern svarade tidigare i dag inte ordentligt på frågan om den orimliga hyressituationen för våra kulturinstitutioner. Men den frågan måste lösas snart. Då kanske också institutionerna kan börja ersätta konstnärerna bättre. I dag är det skrämmande små medel som går till just konstnärerna. I propositionen säger regeringen att man måste anpassa generella regelverk till de speciella villkor som gäller för konstnärerna. Det hörde vi också kulturministern uttrycka här i kammaren i dag. Men det händer ju ingenting! I en debatt om kultursponsring menar finansministern att reglerna inte behöver förändras trots att t.ex. Riksskatteverket anser att det saknas direkta regler för sponsring. Det har vi också hört två varianter av här i kammaren. Åke Gustavsson lovade att man skulle se över reglerna om de inte var tydliga, men han är tydligen dissident. Kulturministern svarade ju att hon nog inte trodde det med anledning av att han hade den tron. Han sa ju tydligt att man skulle se över dem. Då undrar jag lite grann var socialdemokraterna står i den här frågan. "Gärna medalj men först ett rejält arbete med konsten - gärna medial uppmärksamhet men först en grund som bottnar i mitt arbete och vad jag gör och har gjort - gärna medalj men först ordentlig betalning för arbetet ". Det är ytterligare ett citat av Bo Simeon Eriksson i den utredning som Gävleborgs län har låtit göra om konstnärernas villkor. Så ska jag tala lite grann om boken. Boken är en viktig kulturbärare, och med den kommer också den bildning som är så avgörande för oss alla. Det är naturligtvis särskilt viktigt att våra barn och ungdomar få tillgång till boken och till ordet. Skolan har en viktig uppgift i det. Biblioteken är betydelsefulla men kan med hjälp av den nya tekniken få en helt ny roll. Därför anser vi att bibliotekslagen bör upphävas så att man på ett modernt och effektivt kan utveckla biblioteken. Bibliotekslagen gör inskränkningar i det kommunala självstyret precis som flera andra förslag som regeringen har lagt fram under den senaste tiden. I min egen hemkommun fungerar biblioteket alldeles utmärkt. Det är öppet 365 dagar om året. Även inom det här området behöver staten renodla sitt ansvar. Vi moderater vill öka stödet till talboks och punktskriftsbiblioteken med nästan tio miljoner kronor. Delaktighet på jämlika villkor är ett krav som vi har antagit, och i FN:s standardregler står det att man ska ge människor med funktionshinder en försäkran om delaktighet och jämlikhet i samhället. All kultur måste vara tillgänglig för alla människor. Det finns fortfarande alltför få talböcker, och därför anser vi moderater att anslaget ska ökas så att vi kan erbjuda fler digitala böcker. För föräldrar till exempelvis funktionshandikappade barn måste tillgången till bl.a. läroböcker bli bättre så att de kan hjälpa sina barn med läxorna hemma. Herr talman! Vi behöver en större frihet på kulturens område och mindre av den ovanifrån styrda politik som förs av regeringen och dess stödpartier, Vänstern och Miljöpartiet. Den politik som de driver hämmar både nya initiativ och nyskapande.

Herr talman! Det är en enkel debatteknik att bolla över frågan till oppositionen och börja tala om hur vi ska kunna samarbeta. Det har vi klarat av tidigare. Det handlar inte bara, Peter Pedersen, om en krona hit eller dit eller, som i detta fall, kanske en miljon hit eller dit, utan det handlar också om mer ideologiska, övergripande och större frågor. Och det har kommit upp ett antal sådana i dag där Vänsterpartiet har fått ge med sig. Och nu är det ju ni som sitter och har ansvaret. Vi tar gärna tillbaka det, men i dag är det alltså Peter Pedersen som för Vänsterpartiet ska svara för varför han går med på detta och ändå finns kvar. Vi kan ta exemplet med kasinon. Kasinon var något som Vänsterpartiet motarbetade med näbbar och klor, men som den här konstellationen har röstat fram och som vi nu får se förverkligas. Det vill varken Peter Pedersen eller jag, men jag har åtminstone inte varit med om att bidra till det hela. Frågan om bokmomsen, som togs upp på slutet, hade ni haft möjlighet att driva fram. Det ska komma skattesänkningar, ganska stora sådana, och det handlar om miljardbelopp, medan bokmomsen handlar om mellan 600 000 kr och maximalt 1 miljard. Det finns lite olika beräkningar. Men den finns inte med. Fonogramstödet togs också upp här på slutet. Det sker ingen liten neddragning av det - en fjärdedel av det som fanns tidigare. Och det är just de små skivbolagen som man räknar med kommer att drabbas hårdast. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning. De fria grupperna har Tasso Stafilidis varit inne på, och han är väldigt bekymrad för dem och har ingående beskrivningar av hur läget är för dem. Men de får inte tillräckligt med pengar.
Herr talman! Jag sitter i kulturutskottet därför att jag tycker att det är mycket intressant med kulturfrågor. Men jag är samtidigt riksdagsledamot för Vänsterpartiet och konstaterar att med den budgetordning som vi har har vi att ta ställning till helheten. Och jag kan bara konstatera att även om jag kan hitta små frön av upplysning hos de borgerliga partierna, så är det uppenbart så att om jag ser till helheten så får vår politik ett mycket större genomslag i det samarbete som vi har med den socialdemokratiska regeringen och med Miljöpartiet. Det innebär ju i en trepartikonstellation att vi, i och med att vi är ett mycket mindre parti och inte sitter i regeringen, får framgång men att vi inte ställer oss i talarstolen och säger att vi har bidragit till just en viss formulering i propositionen. Vi tar inte heller åt oss äran för att vi har fått igenom det ena eller det andra. Vi vill faktiskt se att någonting sker i verkligheten mer än att Vänsterpartiet får äran av att ha bidragit till en viss formulering. Det viktiga är att det händer någonting i verkligheten i kulturlivet. Och jag tänker inte avslöja vad det har inneburit, dvs. jag vet att vi har haft en viss påverkan men att vi inte har lyckats i alla avseenden. Och det vore konstigt om Vänsterpartiet skulle diktera för socialdemokratin vilken kulturpolitik som vi ska ha. Men det intressanta är trots allt att skiljelinjen i kulturfrågor inte går mellan borgerlighet och den socialistiska Vänstern och det gröna alternativet Miljöpartiet, utan den går snarare mellan Moderaterna och resten av partierna som jag skulle vilja se det. Det är förvånansvärt stor samstämmighet i många stora frågor. Sedan kan Kristdemokraterna och Vänstern hamna på samma ståndpunkt i vissa frågor, t.ex. i fråga om kasinoverksamhet. Men detta har vi fattat ett beslut om här i Sveriges riksdag, och då måste vi i Vänsterpartiet också anpassa oss till det beslutet. Så är demokratins spelregler. Vi kan inte fortsätta i det oändliga och dra upp dessa frågor. Däremot kan vi påverka, vilket vi försökte med lite grann. I stället för att säga att man ska överföra överskott från värdeautomatspel, vilket vi egentligen inte vill ha, vill vi hellre att Svenska Spels överskott går till idrottsrörelsen. Det skulle vara en mindre anstötlig koppling mellan ungdomsverksamhet och Svenska Spels ganska breda verksamhet i stort.
Herr talman! Jag vet hur budgetprocessen går till. I mitt första inlägg gjorde jag också en genomgång av den, därför att många utanför denna kammare tror att den går till på ett annat sätt än den gör. Därför har jag aldrig trott att ni skulle kunna rösta med oss i någon enstaka fråga. Men det som jag vill komma åt är att jag tycker att vi ska diskutera sakfrågor. Jag tycker att ni gör det lite för enkelt för er när den ena efter den andra går upp i talarstolen och säger att man inte har fått igenom allt, men hur ska det gå för er ihop med moderaterna? Vi har prövat det, och vi har en ideologisk samsyn i väldigt många frågor. Och även i kulturpolitiken så fick vi en bra politik, som jag ser det, under de år när vi hade en gemensam regering. Det kan vi sluta tala om nu. Det blir aktuellt nästa gång när vi får denna möjlighet. Men i dessa debatter så tycker jag att vi ska hålla oss till de sakfrågor där vi har olika synpunkter på om regeringsalternativet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver en bra politik i de olika sakfrågorna, och jag har nämnt några sådana exempel där jag inte tycker att ni gör det.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att Vänsterpartiet står bakom budgetuppgörelsen. Alltså står vi också bakom den uppgörelse som finns om kulturbudgeten. Det innebär inte att vi till hundra procent tycker att alla anslag är exakt som de skulle vara om vi själva fick bestämma. Men det ligger i sakens natur. Jag tycker att det också kan vara ärligt att vi här lyfter fram vissa viktiga frågor. Därmed kan kammarens ledamöter åtminstone indirekt förstå vilka frågor, i alla fall några av dem, som vi försökte driva i förhandlingarna. Och vi kommer att fortsätta att driva dem. Vi är fullständigt övertygade om att den konstellation som nu har majoritet bidrar till ett bättre kulturliv än den borgerliga fyrpartikonstellationen, som ju alternativet skulle vara, skulle kunna bidra med. Jag konstaterar fortfarande att spännvidden är enormt stor i den borgerliga gruppen om man jämför med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Herr talman! Inger Davidsons kommentarer är likartade. Det är inga krokodiltårar som gråts här. Det kan jag garantera, Peter Pedersen! Det finns verkligen en principiell skillnad. Vänstern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna går ju fram som en enhet. Vi andra partier är fortfarande i opposition, i alla fall än så länge, och vart och ett svarar för sin politik. Vad jag har vänt mig mot är att ni representanter för Vänstern och Miljöpartiet försöker ge sken av en annan politik än den som ni kan stå upp för, precis som Peter Pedersen nu själv har redovisat. Alla är inte lika diskreta som Peter Pedersen och talar om vad man har medverkat till och vilka formuleringar man har gjort. Det är den delen som jag vänt mig mot och där är det alltså inte fråga om några krokodiltårar. Sedan är det väl riktigt att en majoritet sett till antalet partier - jag är inte lika säker på att det också gäller antalet mandat - här i kammaren står upp för en sänkt bokmoms. Jag önskar gärna Peter Pedersen lycka till i förhandlingsarbetet med en mycket motsträvig kulturminister när det gäller att få igenom en sänkning av bokmomsen.

Herr talman! Bildning och folkbildning - idéhistorikern Bernt Gustavsson menar att bildning, det ord som Lennart Kollmats tidigare i dag sade att han var så förtjust i, är den utvecklingsprocess som varje människa genomgår under sitt liv från barn till mogen människa. Och visst är det så. Ständigt gör vi nya erfarenheter som vi bearbetar och som blir en del av oss. När vi i dag talar om det livslånga lärandet är det viktigt att vi kan lära oss saker på olika sätt. Vi kan bilda oss i olika miljöer, i både formella och informella former. Vi talar i dag mer och mer om en välutbyggd infrastruktur för de vuxnas lärande. Folkbildningen har en central roll både i utbildnings och kulturpolitiken, inte minst för att stärka demokratin och göra människor mer delaktiga i samhället. Folkbildningen har inneburit att många människor har fått en ny chans och att de har funnit en ny stimulans i lärandet. Herr talman! Den nya tekniken öppnar nya möjligheter för folkbildningen. Med IT som redskap i folkbildningen får många fler chans att bli förtrogna med och ta del av den nya tekniken. Folkbildningen är särskilt väl lämpad för detta eftersom den finns över hela landet och når människor som av olika skäl tidigt lämnar den vanliga skolan. Den nya tekniken kan hjälpa till att skapa nya kontakter och band mellan människor i olika länder, mellan folkbildning och bibliotek, mellan folkbildning och högskola och mellan folkbildningen i olika delar av landet. Visst är det bra med e-post och debatter i radio och TV. Men människor vill också komma samman och mötas för samtal och diskussioner. Även här har folkbildningen en viktig uppgift i att skapa mötesplatser. Jag har också uppfattat det som att studieförbunden ser det här som en angelägen uppgift. Nu hade jag tänkt mig att ge mig på moderaterna när det gäller neddragningen med 300 miljoner kronor i fråga om folkbildning. Men efter Jan Backmans försök till förklaring ser jag faktiskt fram emot kommande behandling av de här ärendena. Jag fick inte riktigt ihop det här med hjärnsläpp och den förklaring till hjärnsläpp som Jan Backman redovisade. Jag försöker i stället att slå på trumman för folkbildningen som socialdemokraterna ser det och som vi tycker har en given plats i dagens och morgondagens samhälle. Demokratiutredningen tar t.ex. upp vikten av människors engagemang och aktiviteter på kulturområdet för demokratin. En viktig roll är också att dela med oss av idéer kring svensk och nordisk folkbildning för en utveckling av de unga demokratierna på andra sidan Östersjön. Tyvärr finns det inte medel för alla som vill att i dag jobba med de här frågorna. Det här ser jag som en framtida utmaning. Folkbildningen erbjuder också många tillfällen till kulturupplevelser och ett eget skapande, inte minst i de dryga 250 kommuner som i dag saknar statliga kulturinstitutioner. Där är folkbildningen en viktig aktör. Kulturrådet påpekar i sin omvärldsanalys att det är viktigt med kultur för människors hälsa och välbefinnande. Den nationella folkhälsokommittén lade nyligen fram sitt betänkande. Där förs också ett resonemang om kulturens och folkbildningens betydelse för folkhälsan. Kommittén slår fast att det finns ett klart samband mellan kultur och människors hälsa. Kulturen är också viktig för att öka kreativiteten och trivseln på en arbetsplats. Det leder också i många fall till ett bättre arbetsresultat, konstaterar kommittén. Kommittén stöder sig på forskningsresultat. Men man kan väl säga att forskningen därmed bara bekräftar det som vi alla här redan vet, att kulturen är viktig för vårt välbefinnande - både för oss som utövare och genom att vi tar del av det som andra har skapat. Den är viktig för vår hälsa och för att vi ska få en rikare fritid och få ut mer av vårt arbete.

Herr talman! I detta omfattande betänkande vill jag lyfta fram två kulturområden, Göteborgsoperan och Göteborgsmusiken, som är värda att uppmärksammas i debatten i dag. Först Göteborgsoperan som efter fem säsonger etablerat sig i branschen och hos publiken. Verksamhetens omfattning kan väl mäta sig med Kungliga Operans vad gäller antal föreställningar och mängden publik. Göteborgsoperan har t.o.m. fler besökare - När det gäller antalet föreställningar hade Göteborgsoperan 210 stycken på den stora scenen under 1999 mot Kungliga Operans 217. Men när det gäller de offentliga bidragen tar likheterna slut. Kungliga Operan får 288 miljoner medan Göteborgsoperan får 162 miljoner. Stockholmsoperan får alltså 126 miljoner mer per år. Är detta rättvist? Nu kan någon hävda att Kungliga Operan är en riksinstitution medan Göteborgsoperan är en donation. Men båda har ett liknande utbud och behövs. Varför då särskilja den ena från den andra? Göteborgarna har visat initiativkraft och uppfinningsrikedom genom att redan från start arbeta målmedvetet på att också nå en publik utanför Storgöteborg och att nå den breda allmänheten, vilket man i dagsläget faktiskt har lyckats med. Nu kommer cirka hälften av alla besökare från orter utanför Göteborgsområdet. Göteborgs universitet har visat i studier att över 30 % av den vuxna befolkningen i Göteborg med omnejd återkommande gör minst ett besök på Göteborgsoperan om året. Göteborgsoperan har under de gångna fem åren uppnått en bredare förankring hos befolkningen än vad exempelvis såväl Nya som Gamla Ullevi har uppnått. Och det vill inte säga lite i en fotbollsstad som Göteborg! Ett stort problem för Göteborgsoperan har redan från starten varit bristande finansiering av driften. 1999, och innan verksamheten överflyttades till regionen 1999 var Göteborgs kommun ekonomiskt ansvarig. Man bidrog med 95 miljoner under 1998. Göteborgarna och Västra Götalandsborna har genom skattsedeln varit med och bidragit till sin opera. Vad gör då stockholmarna för sin opera? I Göteborgstidningen i förrgår visade man på ett intressant räkneexempel. I Stockholm har man drygt 4 kr mindre i kommunalskatt än i Göteborg, och man kommer att sänka skatten ytterligare nästa år med 15 öre. Om man nu i stället nöjde sig med att sänka skatten med 14 öre och avstod 1 öre till att aningen själv betala sin opera skulle det inbringa 11,4 miljoner kronor. Om man fortsatte räkneexemplet och i stället lät Göteborgsoperan få motsvarande pengar från de statliga bidragen och lät bidraget till Kungliga Operan minskas med motsvarande belopp skulle dessa pengar precis finansiera Göteborgsoperans underskott. Det kan inte vara rimligt att Kungliga Operan ska få 60 % mer i samhällsbidrag än Göteborgsoperan! 17 än vad regeringen har. Det finns goda skäl att bifalla motionsyrkandet i motion 248 om att Göteborgsoperan får en höjning av sitt statsbidrag med 20 miljoner. Inte minst förefaller denna åtgärd rimlig mot bakgrunden av att regeringen beslutat att höja bidragen för år 2000 till Kungliga Operan och Kungl. Dramatiska teatern med just 20 miljoner kronor. Herr talman! Nu till en annan viktig kulturinstitution i Göteborg, nämligen Göteborgsmusiken. Göteborgsmusiken bildades 1905 under namnet Spårvägens Musikkår Göteborg. Göteborgs spårvägar var huvudman fram till 1992, då Stiftelsen Göteborgsmusiken bildades av stiftarna Göteborgs spårvägar, Göteborg och Kompani och Göteborgsmusikens Vänförening. Göteborgsmusiken är den enda civila heltidsanställda professionella blåsarsymfoniska orkestern i Sverige. Orkestern består i dag av 30 personer och har ett etablerat samarbete med såväl Göteborgs Symfoniker som Göteborgsoperan. År 1996 fick orkestern efter riksdagsbeslut statligt kulturstöd, och samtidigt fick man uppdraget att verka som flygvapnets musikkår. Orkestern har fått stor uppmärksamhet genom ett flitigt konserterande och genom turnéer över hela landet. Mest känd har man blivit genom fonograminspelningar, som under namnet Svenska sommarfavoriter 1, 2 och 3 har sålts i 80 000 exemplar - en unik framgång för en orkester inom blåsmusikgenren. Göteborgsmusiken bör bli stomme till ett genrecenter för blåsmusik i Göteborg, och det skulle då ligga i dess uppdrag att genom turnéverksamhet, tonsättarsamarbete och internationellt utbyte utveckla och befästa svensk blåsmusik. De ekonomiska anslagen i dagsläget är mycket knappa, och det hade enligt min mening funnits goda skäl för utskottet att bifalla förslaget i motion Kr304 Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna

Herr talman! Den politiska illustrationskonsten fångar komplicerade dagsaktuella sammanhang i en form som gör politiken intressant och begriplig för en bred allmänhet. Den politiska satiren roar och oroar. En bild kan verkligen säga mer än tusen ord. En av de främsta tecknande politiska kommentatorerna är Evert Karlsson, signaturen EWK. Han har från 50-talet och en bra bit in på 90-talet gjort bildkommentarer till politiska skeenden i vårt land och på den internationella arenan. Han har fått många internationella utmärkelser, och de flesta känner säkert igen hans prisbelönta verk, t.ex. "Moder Jord" och "Mao". Ingen har som EWK skildrat det kalla krigets aktörer och komplicerade skeenden. Många svenska politiker av alla politiska kulörer har också blivit avbildade och förevigade av EWK. EWK föddes i Söderköping. Sedan ett antal år tillbaka planerar Stiftelsen EWK-museet där att uppföra ett museum. Museet ska förstås inrymma samlingar av EWK samt annan illustrationskonst under 1900-talet som belyser den politiska debatten, men framför allt är museet tänkt att bli ett nationellt centrum för politisk bildkonst och för de konstnärer som är verksamma inom den här genren och som vill utveckla den. En annan viktig uppgift är att initiera forskningsprojekt inom området. Som centrum för politisk konst kommer museet också att ordna tillfälliga utställningar, seminarier och andra aktiviteter i samverkan med folkbildningsorganisationer och skolor. Vi socialdemokrater på Östgötabänken som har motionerat i frågan är övertygade om att ett museum av det här slaget skulle fylla ett nationellt behov och att det med hänsyn till att EWK är internationellt erkänd sannolikt också skulle väcka intresse utanför vårt lands gränser. Sammantaget motiverar detta enligt vår mening mycket väl ett bifall till motionens yrkande att regeringen förklarar det som ett nationellt uppdrag att uppföra ett museum för politisk illustrationskonst. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till motion Kr333.

Herr talman! I Göteborg finns Göteborgsoperan. På Göteborgsoperan har musikteater och dans i kombination med musik, rörelse och bild stora möjligheter att attrahera ungdomar. Våra unga växer ju upp i video och Internetsamhällets stora utbud av ljud och bildupplevelser, så den närhet, den atmosfär och den känsla som bara ett besök på Operan kan ge kan behövas. Operan i Göteborg kan mycket väl jämföras med Kungliga Operan både vad gäller antal föreställningar och vad gäller mängden publik. Hälften av alla besökare på Göteborgsoperan kommer från orter utanför Göteborg, som tidigare här har sagts. Det totala statsbidraget till Göteborgsoperan uppgår till nästan på kronan lika mycket som invånarna i Västra Götaland betalar i statsskatt för Kungliga Operan i Stockholm. I rapporten Från Sevilla till Duvemåla lyfter Statens kulturråd fram Göteborgsoperans behov av utökat statligt anslag, ett behov som även framgår av motionen Kr248. Visst är operan kostnadskrävande, men det är viktigt att människor i alla åldrar kan nås av denna konstform. Göteborgsoperan har lika stort ansvar som operan i Stockholm men inte lika stort anslag. Göteborgsoperan är både effektiv och duktig på att dra in stora biljettintäkter och sponsorsintäkter. Dessutom vågar Göteborgsoperan satsa på musikaler för att öka inkomsten. Trots detta räcker inte anslagen till. I Göteborg finns Svenska balettskolan. Skolan, som ligger på Hisingen, har riksintag och samarbetar med Göteborgsoperan. Svenska balettskolan finns även här i huvudstaden. I Göteborg är skolan - som all annan verksamhet på operan - lika betydelsefull som balettskolan här uppe. Herr talman! Det är viktigt att den kvalitet och det publika gensvar som Göteborgsoperan mött får en fortsättning. Då det kommer att saknas pengar är det stor risk för att barn och ungdomsverksamheten upphör och att Sverige förlorar en av sina två operascener. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till flerpartimotionen Kr248, som visar på Göteborgsoperans behov av ett ökat anslag.

Herr talman! Jag delar helt innehållet i det som Anita Sidén och Annelie Enochson har anfört beträffande Göteborgsoperan. Vi från Folkpartiet har tagit upp medel till Göteborgsoperan i vår kommittémotion. Då inträffar dock det intressanta att i och med den behandling av vår motion som skedde i samband med finansutskottets betänkande nr 1 har vi inte möjlighet att yrka bifall till den. Vi har fått uppgift om att hela vår motion och dess budgetkrav därmed har fallit. Man kan uppenbarligen som enskild ledamot yrka bifall till ett anslag om 20 miljoner kronor. På s. 56 i betänkandet står det att motionärerna "föreslår en ökning av anslaget med 20 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag för en uppräkning av statsbidraget till Göteborgsoperan". Motion Kr304 handlar om en omfördelning, vilket jag kan begripa. Jag tycker att man gör det väldigt lätt för sig genom att överlåta till regeringen att göra denna omfördelning. Det här är en teknikalitet som jag inte har råkat ut för tidigare. Jag vet inte om det är möjligt att göra det lika lätt för sig beträffande de här 20 miljonerna och att tankegången är att de då ska omfördelas av regeringen, varigenom man som motionär skulle slippa ta ställning till hur detta klaras budgetmässigt. Jag förstår inte riktigt den här tankegången.
Herr talman! Jag har tagit reda på att den här möjligheten finns. Naturligtvis hoppas jag att alla kammarledamöter ska komma till insikt om att Göteborgsoperan behöver de här medlen för att kunna fortsätta med en bra och högkvalitativ verksamhet. Ju fler som ansluter sig till denna motion, desto ljusare blir situationen för Göteborgsoperan. Möjligheten finns att vi kan kämpa. Skulle vi inte få medel i år får vi fortsätta nästa år.
Herr talman! Jag delar naturligtvis den förhoppningen. Jag känner samtidigt att jag tyvärr inte kan ställa upp på yrkandet, eftersom Folkpartiet har väckt en avvägd kulturmotion. Jag tycker att Anita Sidén ska börja med att övertyga hela sitt eget parti att ställa upp bakom dessa 20 miljoner kronor. Då är det lättare att ta diskussionen längre fram.
Herr talman! Jag sade nyss att jag hoppas att hela kammaren kommer till insikt i denna fråga. Läser man tidningen GT i dag, eller om man har gjort det i några dagar, har man kunnat följa en debattserie om anslagen till våra operor. Göteborgsoperan har lyckats nå en helt ny publik. Dessutom har den lyckats väl med sitt nationella uppdrag, vilket framgår inte minst av dagens artikel. Inte ens de ledande socialdemokraterna i rikets andra stad ger det framlagda anslagsförslaget godkänt. Nästa talare är göteborgare. Här finns chansen att ännu fler ansluter sig till motionen. Ju fler som ansluter sig, desto bättre för vår opera i Göteborg.

Herr talman! Vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västsverige har i motion Kr303 under allmänna motionstiden motionerat om en översyn av Göteborgsoperan är i dag en kulturangelägenhet för hela Västsverige. Det är en region med över 1 1⁄2 miljon invånare. Publiktillströmningen och antal föreställningar gör att Göteborgsoperan i dag mycket väl kan jämföras med Kungliga Operan i Stockholm. Sedan regionen Västra Götaland bildades kan man med fog säga att Göteborgsoperan har blivit hela Västsveriges opera och en kulturell mötesplats i regionen. Göteborgsoperan uppfyller mycket väl högt ställda förväntningar och krav. Det är därför beklämmande att jämförelse med exempelvis Kungliga Operan i Stockholm visar att Göteborgsoperan tillförs för lite resurser. Utskottet skriver i sitt betänkande att det förutsätter att Kulturdepartementet årligen i budgetarbetet gör en översyn av statsbidragen till kulturinstitutionerna, däribland Göteborgsoperan. Det är bra. Göteborgsoperans verksamhet och ekonomi har genomlysts av Kulturrådets rapport Från Sevilla till Duvemåla. I rapporten framgår att Göteborgsoperan är en kulturinstitution där verksamhetsbidraget borde höjas. Herr talman! Jag ska inte yrka bifall till min motion, men jag ska ändå göra ett yrkande.

Herr talman! I anledning av Claes-Göran Brandins anförande vill jag göra ett par kommentarer. Under den budgetproposition som vi nu behandlar finns det ingen möjlighet att ge ett ytterligare anslag till Göteborgsoperan. Däremot tror jag att de flesta av oss har lyssnat noga på debatten. Jag tror också att vi har anledning att inför nästa budgetår noggrant följa utvecklingen, och vi ska då också titta noga på anslaget. Jag håller gärna med om att det finns en poäng i den diskussion som förs om en viss obalans i anslagen i detta fall. Det var det ena jag ville säga. Det andra är att vi inte är så oerhört kategoriska i vårt avstyrkande av motionerna som det möjligen kan låta här. Utskottet säger att det inte nu är påkallat att göra något ytterligare. Vi kan alltså inte nu göra någonting. Genom att sätta in ordet nu markerar utskottet en viss öppenhet i frågan. Den öppenheten måste vi självklart ha. Det finns anledning att titta på Göteborgsoperans ekonomiska situation, och inte minst det starka stöd som den uppenbarligen har i hela regionen.
Herr talman! Jag tackar kulturutskottets ordförande för de varma orden. Jag ser fram emot nästa års budgetarbete. Jag hoppas också att man ser över de, som vi tycker, orättvisor som finns mellan Kungliga
Herr talman! Jag är vice ordförande i kulturutskottet, men jag tror mig i vart fall kunna tala för socialdemokraterna i kulturutskottet. Vi kommer noggrant att studera detta.